Fru talman! Sverige har en av världens mest öppna arbetsmarknader. Rörlighet över gränserna innebär ett utbyte av kunskap och erfarenheter som vi drar väldigt stor nytta av. Vi ska vara ett attraktivt land för migrantarbetare, och vi borde se till att vi blir världens bästa migrantland. Rimliga arbetsvillkor och rättssäkerhet måste vara en självklarhet för den som kommer hit. Reglerna är tydliga. Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjuds en anställning om anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och om lön, försäkringsskydd och andra anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket och branschen. När vi pratar om arbetskraftsinvandring får vi ofta höra om it-specialister, ingenjörer och tekniker. Vi får genom dessa yrkesgrupper en kompetens till vårt land som vi behöver och som vi välkomnar. Det ökar Sveriges konkurrenskraft att det finns möjlighet att rekrytera människor och personal från länder utanför EU. Så långt är allting bra. Men låt oss för den sakens skull inte blunda för riskerna och inte heller för den verklighet som råder på sina håll. Det finns många migrerade arbetstagare i vårt land som jobbar i utsatta positioner med låga löner och i dåliga arbetsmiljöer. Det finns en verklighet som gör att jag skäms över vårt välfärdsland, en verklighet som vittnar om hur människor utnyttjas. Regeringen måste också våga öppna ögonen och se just den verkligheten. Människor kommer till vårt välfärdsland och utnyttjas. De utnyttjas här hos oss, i ett land där vi stolt berättar om vår svenska modell med kollektivavtal och ordning och reda på arbetsmarknaden. Man blir visserligen lovad en kollektivavtalsenlig lön, men verkligheten blir ibland någonting helt annat. Man tvingas jobba för usla löner, med taskiga anställningsförhållanden och ibland till och med i farliga arbetsmiljöer. Villkoren ska självklart vara i nivå med dem som gäller för andra arbetstagare i vårt land, av flera skäl, också för att motverka social dumpning och arbetslöshet i Sverige och för att säkerställa att vi får en sjyst konkurrens. Men vi ser en annan verklighet, och det är ingen risk utan ett faktum. Regeringen måste ta ansvar för den sociala dumpning som sker och de etniska motsättningar som riskerar att öka. Regeringen måste ta sitt ansvar så att vi får en fungerande migrationspolitik, så att det inte ges grogrund för främlingsfientliga krafter. Hotell och restaurangfacket berättar om sina erfarenheter, om hur bolag bedriver rovdrift på människor, människor som ingenting annat vill än att skapa sig ett bättre liv. De vittnar om hur människor faktiskt säljs, om hur pass tas om hand och om hur människor tvingas acceptera att jobba under helt orimliga arbetsvillkor i en arbetssituation som inte är acceptabel för att inte bli av med jobbet. Ja, det är ingen risk vi ser. Det är ett faktum. Det finns då anledning för oss här att skämmas över vårt välfärdsland. För vårt välfärdsland får aldrig någonsin bygga på att vi skaffar oss ett B-lag på svensk arbetsmarknad - B som i billig. Nej, vår styrka och vårt välstånd ska bygga på en arbetsmarknad med kunskap och kompetens och ordning och reda. Vår modell med kollektivavtal står jag stolt upp för. Den modellen och den ordningen och redan ska omfatta alla löntagare, oavsett var de kommer ifrån. Fru talman! Jag vill än en gång vara tydlig med vad regelverket säger. Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjuds en anställning om anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och om lönen, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än dem som följer av svenska kollektivavtal. Men verkligheten, fru talman, är den här: Tre byggnadsarbetare, Ernests, Igor och Andreys, fick 16 kronor i lön vid ett skolbygge i Vellinge. Enligt kollaktivavtal skulle de ha haft 158 kronor. En byggnadsarbetare, Marcin, arbetade vid Citytunneln i Malmö. Han fick sämre betalt än svenska kolleger. Han förbjöds att gå med i facket, och när han blev sjuk fick han sparken. Hong Yan från Kina fick bo i ett kylslaget rum i en källare. Efter att ha jobbat i 14 timmar om dagen i 41 dagar bröt han ihop och lades in på en psykiatrisk avdelning där han försökte ta sitt liv. Igor och hans två kolleger blev lovade jobb med regelbunden betalning av en arbetsgivare i ett Trelleborgsföretag. I dag kan de tre jobbarna inte ens betala en biljett hem. Juao är anställd på ett stort företag här i Stockholm. Han är anställd på 75 procent enligt den ansökan man gjort till Migrationsverket. Men i verkligheten jobbar han dag för dag och väntar på att bli inringd. Han kan inte försörja sig själv. Dobaja fick sparken samma dag som han kom till sitt nya jobb. Arbetsgivaren var inte nöjd med honom. Han är försvunnen, och ingen vet var han är. Företaget X har en personalstyrka på fyra personer men har ändå fått tolv ansökningar beviljade av Migrationsverket. Företaget hade 2010 en omsättning på en halv miljon. När Hotell och restaurangfacket frågade vad de skulle göra på företaget om alla tolv kom till jobbet svarade arbetsgivaren att han kanske kunde satsa mer på reklam. Fru talman! Detta är några exempel från den verklighet som råder. Nu gäller det bara att alla måste våga se den. Det är dags för regeringen att kliva ned i verkligheten. Det går inte längre att gömma sig bakom den arbetskraftsinvandring som fungerar väl, utan vi måste orka se den andra delen också. Vad tänker ni göra åt det? Hur ska ni säkra anställningstryggheten för människor som kommer hit? Och hur ska ni se till att människor inte blir en handelsvara i Sverige? Hur tar ni ansvar för att de avtal som människor blir lovade också blir verklighet? Hur ser ni till att vi får en sjyst konkurrens där vi säkrar vår svenska modell? Fru talman! Det krävs en del svar. Jag hoppas att denna debatt här i dag ska komma att handla om hur vi ser till att varenda kotte som kommer till vårt land får del av den trygghet, den lön, de anställningsvillkor och den arbetsmiljö som alla löntagare i Sverige förtjänar. Och jag hoppas att vi kan bli överens om att det system som vi har i dag inte fungerar för alla. Det krävs verktyg för att kunna försäkra sig om seriositeten bakom de företag som erbjuder anställning i Sverige, och det krävs verktyg för att kunna försäkra sig om att en arbetsgivare som erbjuder anställning också fullföljer det anställningserbjudandet med den lön och de villkor som avtalet säger. Det krävs åtgärder, fru talman, och det nu. Juao, Igor, Hong Yan och alla de andra förtjänar faktiskt en ansvarsfullare regering. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 6.

Fru talman! Vi debatterar nu det betänkande där socialförsäkringsutskottet behandlar ledamöternas motioner om arbetskraftsinvandring från den allmänna motionstiden. Jag skulle vilja inleda med att säga några ord om hur jag resonerar kring behovet av arbetskraftsinvandring. Jag anser att det finns anledning att starkt omvärdera hela tanken med arbetskraftsinvandring. Regeringen brukar hävda att den är så lönsam för Sverige. Dessutom blir man ofta stämplad som främlingsfientlig om man har mage att ifrågasätta nyttan för Sverige av arbetskraftsinvandringen. Arbetskraftsinvandring är lönsamt för Sverige endast om den invandrade arbetskraften har någon specialistkompetens på ett område där samma kompetens saknas i Sverige och där det tar lång tid att bygga upp den kompetensen inom landet. Den "genomsnittlige" arbetskraftsinvandraren tjänar vi ingenting på, utom möjligen på mycket kort sikt. Detta utläser jag av nationalekonomiprofessor Jan Ekbergs artikel i Dagens Nyheter den 15 oktober 2009 där han skriver: "Trots den gynnsamma ålderssammansättningen får befolkningstillskottet endast tämligen små effekter på totalbefolkningens ålderssammansättning. Skälet är att befolkningstillskottet inte hinner bli tillräckligt stort innan det själv börjar åldras." Det vill säga: När invandrarna åldras ställer de också krav på offentlig sektor, precis som infödda svenskar gör. Därutöver kommer invandrarnas barn som också ställer krav på offentlig sektor. Med dagens invandringspolitik - för att lite grann komma bort från själva arbetskraftsinvandringen - tillkommer problemet att det tar ett antal år innan invandrarna kommer i arbete, vilket ytterligare reducerar nyttan med invandringen. Professor Jan Ekberg konstaterar också i sin artikel att arbetskraftsinvandringens effekt på de offentliga finanserna i hög grad beror på graden av integration på arbetsmarknaden. Den artikel jag talar om har rubriken "Arbetskraftsinvandring hjälper inte offentlig sektor" och publicerades i Dagens Nyheter den 15 oktober 2009. I artikeln hänvisas till rapporten Invandringen och de offentliga finanserna . Argument som brukar anföras till stöd för en ökad arbetskraftsinvandring är också att vi blir allt äldre och att många som i dag jobbar inom vård och omsorg själva kommer att gå i pension de kommande åren, vilket gör att vi skulle behöva invandrad arbetskraft - detta i kombination med att allt färre infödda svenskar söker sig till vård och omsorgsyrkena. Fru talman! Låt mig upprepa det sistnämnda, nämligen att allt färre svenskar söker sig till yrken inom vård och omsorg. Samtidigt är det väl de flesta politikers uppfattning att det viktiga i sammanhanget är integrationen. Rätta mig om jag har fel! Om integrationen skulle lyckas så att svenskar och invandrare blir ett och samma folk eller, ännu bättre, om invandrarna skulle assimileras kommer de med invandrarbakgrund att söka sig till vård och omsorgsyrkena i lika liten utsträckning som de "etniska svenskarna" - om uttrycket tillåts. Med andra ord: En förutsättning för att arbetskraftsinvandringen ska lösa problemen med arbetskraftsbrist inom vård och omsorg är att integrationen fortsätter att misslyckas. Det förutsätter ett fortsatt utanförskap, antingen på grund av diskriminering eller på grund av lägre kvalifikationer exempelvis. Då uppstår frågan: Vill politikerna verkligen att integrationen ska lyckas? Om integrationen lyckas är arbetskraftsinvandringen meningslös för det svenska samhället. Om integrationen misslyckas är arbetskraftsinvandringen direkt destruktiv. I dagsläget kan vi konstatera att alla integrationssatsningar hittills på det stora hela har misslyckats. Hur ska vi då komma till rätta med problemen? Ja, vi kan låta oss inspireras av andra som vågat tänka lite grann utanför de gamla ramarna, som vågat gå utanför tanken om att alla problem i samhället kan lösas om vi bara tar in ännu fler invandrare. Även Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT &amp; telekomföretagen inom Almega, har i Dagens Nyheter skrivit en artikel som publicerades för bara drygt en vecka sedan. Artikeln har rubriken "Därför måste Sverige satsa på välfärdsteknologi". Hon skriver bland annat att teknik och it-lösningar kan förbättra, effektivisera och komplettera den mänskliga handen inom vården. Anne-Marie Franssons organisation, IT &amp; telekomföretagen, höll nyligen ett seminarium i riksdagens lokaler och jämförde då med Danmark, vilket också vi sverigedemokrater ofta gärna gör. I Danmark har man i flera år satsat på välfärdsteknologin. Man satsar på produktivitetsutveckling, innovation och effektivisering. Det kan handla om vård på distans med den nya tekniken. Det kan handla om tekniska hjälpmedel för kroniker och om ökad information om varje patient och därmed ökade möjligheter att sätta in preventiva åtgärder för att därmed minska behovet av framtida mer kostsamma åtgärder med mera. I senaste folketingsvalet i Danmark hade flera partier kravet om rätt till digital välfärd på programmet. Den danska regeringen har satsat 3 miljarder danska kronor i Fonden för välfärdsteknologi. Man har också ett belöningssystem som innebär att producenterna av vård och omsorg får behålla en tredjedel av de besparingar som görs för att på så sätt upprätthålla incitamenten för att ständigt söka nya effektiviseringsmöjligheter. Den här utvecklingen förväntas också leda till att helt nya yrkeskategorier uppstår inom vård och omsorg. Det kan handla om kontaktsjuksköterskor, hälsocoacher, statistiker, informationslogistiker, processledare med flera - det vill säga yrken med krav på höga kvalifikationer som skapar större värden och därmed ger utrymme för högre löner. På så sätt kan kanske arbete inom vård och omsorg så småningom igen bli attraktivt. Utgångspunkten i Danmark är alltså inte att ransonera välfärden och inte att lösa problemen med ännu fler invandrare. I stället har man insett att man måste satsa på utveckling och att det dessutom kan leda till en framtida exportnäring. Och Danmark är inte ensamt. Många andra länder har insett samma sak. Det är viktigt att vi i Sverige inte halkar efter. Vi får inte vara kvar vid gamla tankemönster och tro att den som tar in flest invandrare vinner. I Norge kom nyligen en rapport från SSB, deras motsvarighet till Statistiska centralbyrån. I rapporten slås fast att varken generell invandring eller arbetskraftsinvandring lönar sig - i likhet med professor Jan Ekbergs slutsatser om Sverige. Detta stärker ytterligare Sverigedemokraternas linje, att gästarbetarsystem är att föredra. Arbetskraftsinvandring kan egentligen bara fungera om invandrarnas arbete är både tidsbegränsat och behovsprövat. Det ska inte vara företagen som avgör om det finns behov av arbetskraft från tredjeland. Det behövs en myndighetsbaserad prövning. Enligt Migrationsverket var år 2011 den största gruppen arbetskraftsinvandrare tillhörande de tre kategorierna storhushålls och restaurangpersonal, köks och restaurangbiträden samt slaktare, bagare och konditorer. När det gäller dessa områden finns det ingen anledning att tro att det i dagsläget råder akut kompetensbrist, utan företags syfte med att kunna ta hit sådan arbetskraft är förmodligen att man hoppas kunna dumpa lönerna. Detta styrks också av rapporten från norska statistiska centralbyrån där det står så här: "Arbetskraftsinvandring leder, allt annat lika, till lägre lön för okvalificerad arbetskraft, högre produktion av enkla produkter och tjänster och i någon grad också av konkurrensutsatta produkter." Jag har därför valt att ansluta mig till reservation 1 från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och yrkar bifall till densamma. Sverigedemokraternas mål är att Sveriges befintliga arbetskraft ska kunna möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Svenska folket är inte obildbart. Vi säger "arbete genom utbildning". Det stora inflödet av okvalificerad arbetskraft har inte varit till gagn för Sverige som i dag brottas med en arbetslöshet på runt 8 procent. Fru talman! Jag avslutar anförandet med att yrka bifall även till reservation 3 och motivreservation 7.
Fru talman! Inte alla debatter här i kammaren har så tydliga ideologiska skiljelinjer som den debatt vi nu ska föra. Dagens debatt om arbetskraftsinvandring drar upp tydliga politiska gränser. Det är en debatt om arbetstagarens villkor men också en debatt om vilka förutsättningar vi vill ha på arbetsmarknaden. I slutändan handlar det om huruvida vi ska acceptera att människor behandlas olika beroende på om de har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller om de är här och har tillfälligt arbetstillstånd. En dag som denna är det värt att minnas de villkor som före arbetarrörelsens kamp fanns för arbetare i Sverige. Vi minns lantarbetarna i statarsamhället som var fjättrade till en arbetsgivare och som var helt utlämnade till dennes välvilja när det gällde boende och försörjning. Vi minns industriarbetarna som under långa arbetsdagar slet på farliga arbetsplatser, till låga löner och utan försäkringar eller skyddsnät. Med stolthet minns vi alla fackliga företrädare för arbetarrörelsen som steg för steg genom facklig organisering och kamp och genom enträget politiskt arbete vann segrar som gav arbetaren rätt till en trygg arbetsmiljö, kortare arbetsdagar, avtalsenliga löner samt försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Tillsammans med Socialdemokraterna står Vänsterpartiet här i dag som en del av just den arbetarrörelse som vunnit dessa segrar. Vi vet vilka vi var, och vi vet vilka vi i dag är. Men vi minns också motståndet mot alla dessa segrar. Bland alla nej minns vi mycket väl vem som röstade nej till allmän olycksförsäkring i arbetet 1916, nej till åtta timmars arbetsdag 1923, nej till sjukkassa 1931, nej till a-kassa 1934 och nej till fri sjukvård 1953. Vi minns vem som konsekvent motsatt sig rätten till arbete och trygghet i formandet av välfärdssamhället. Vi minns även vem som de senaste sex åren konsekvent nedmonterat välfärds och trygghetssystemen. Fru talman! De politiska skiljelinjerna är fortfarande desamma. Den nuvarande arbetskraftsinvandringslagstiftningen kom till stånd i en överenskommelse mellan den borgerliga regeringen och Miljöpartiet. Lagstiftningen präglas av en välkänd borgerlig strategi, att lägga alla risker och allt ansvar på arbetstagaren och underlätta för arbetsgivaren att välja och vraka bland arbetskraft och göra sig av med den när det passar. När man möter fackliga representerar berättar de med ilska och sorg om konsekvenserna av en lagstiftning som har ett så enögt arbetsgivarperspektiv. Hotell och restaurangfacken berättar från sitt uppföljande migrationsprojekt om ett flertal av de undersökta arbetsgivarna som bryter mot krav på avtalsenliga löner, arbetstidslagstiftning och arbetsvillkor. De berättar om arbetare från hela världen som betalat stora summor till mellanhänder för ett arbetstillstånd där de först utlovats kollektivavtalsenlig lön och rimliga arbetsvillkor men sedan vid ankomsten till Sverige fått löner långt under miniminivå, fått bo hos arbetsgivaren och jobba ändlösa pass. Facket berättar om frustrationen över att inte kunna hjälpa dessa utsatta människor, att inte ha möjlighet att fullfölja ett viktigt fackligt arbete som även kan gagna den utsatta. Så länge arbetstillståndet kopplas till en enskild arbetsgivare och arbetstillståndet inte baseras på ett bindande arbetserbjudande är det alltid arbetstagaren som får ta konsekvenserna av oseriösa arbetsgivares regelbrott. Om man som arbetstagare klagar på villkoren får man sitt tillstånd indraget om man inte lyckas hitta ett nytt arbete inom tre månader. Arbetsgivaren kan däremot fortsätta att utnyttja ny utomeuropeisk arbetskraft. Ibland är villkoren så vidriga att arbetstagaren väljer att lämna arbetsgivaren och söka sig ett liv som papperslös i Sverige eller övriga Europa. Därmed medverkar de nya reglerna för arbetskraftsinvandring till att öka gruppen papperslösa som är, om möjligt, ännu mer utsatt och sårbar. Herr talman! Vi vet hur det låter från borgerligt håll. Inte sällan har Vänsterpartiet och arbetarrörelsen anklagats för att vara protektionistiska och nationalistiska när vi har hävdat att all arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden ska omfattas av samma rättigheter och regelverk. Det är en ohederlig beskrivning, för i skuggan av borgerlighetens nya regler för arbetskraftsinvandring växer en ny arbetarklass utan rättigheter fram. De får utstå just de vidriga arbetsförhållanden som arbetarrörelsen har kämpat för att utplåna. När vi står här i dag fortsätter vi den kamp för rimliga villkor på arbetsmarknaden som har förts under hundra år. Dagens statare är thailändska Sui som har två jobb för att få ihop en lön att leva på. Dagens statare är marockanska Yasin som diskar tolv timmar, sju dagar i veckan men som ändå bara tjänar 2 000-3 000 kronor i månaden. Dagens statare är Bilal som tvingas betala halva sin magra lön för ett boende hemma hos arbetsgivaren. Vänsterpartiets solidaritet ligger, då som nu, alltid hos den som utnyttjas och fråntas rätten till en lön att leva på, bra arbetsmiljö och avtalsenliga arbetstider. Det är inte nationalism eller protektionism. Det är solidaritet, och denna solidaritet är ovillkorlig, oberoende av varifrån arbetskraften kommer eller vilket tillstånd som ligger i fickan. Herr talman! Migrationsminister Billström vet mycket väl hur läget på arbetsmarknaden är. Även han har hört de fackligas berättelser och tagit del av deras uppföljning som visar hur ofta arbetsgivare väljer att bryta mot de regler som gäller på arbetsmarknaden. Därför är det så viktigt att få ta del av migrationsministerns förslag till lösningar på problemen med oseriösa arbetsgivare som utnyttjar utomeuropeisk arbetskraft. Svaret fick vi nyligen på en hearing om arbetskraftsinvandring som socialförsäkringsutskottet arrangerade i riksdagen, och det var, ärligt talat, lika bisarrt som det var väntat. Migrationsministern anser att dessa problem bäst löses genom att det ska vara möjligt att dra in arbetstagarens tillstånd. Offret för skrupelfria arbetsgivare ska alltså straffas, men inget ska göras åt arbetsgivaren. Det är naturligtvis egentligen helt konsekvent av en regering som i alla delar har skapat en parallell arbetsmarknad utan rättigheter för utomeuropeisk arbetskraft. Samtidigt är det beklämmande att de nya moderaterna så tydligt visar upp samma gamla motstånd mot allt som kan skydda och förbättra villkoren för arbetstagaren. Ur Vänsterpartiets perspektiv är det som behöver göras för att skydda utomeuropeisk arbetskraft från att utnyttjas egentligen ganska enkelt. För det första ska arbetsgivaren vara skyldig att bifoga ett bindande anställningsavtal till en ansökan om arbetstillstånd. Då slipper vi situationer där arbetskraft luras hit under falska förutsättningar, och det blir möjligt för facken att agera om avtalsbrott sker. För det andra bör efterkontroller göras i ett samarbete mellan myndigheter och fack så att villkoren efterlevs. För det tredje ska arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden hos arbetsgivaren få stanna i Sverige tillståndstiden ut. Det skulle göra att arbetstagare vågar berätta om missförhållanden utan att själva straffas. För det fjärde ska arbetsgivare som utnyttjar papperslösa göras skadeståndsskyldiga. De nuvarande sanktionerna står inte alls i proportion till de vinster som arbetsgivare kan göra genom att systematiskt utnyttja papperslös arbetskraft. Herr talman! De politiska skiljelinjerna i denna fråga är mycket tydliga. Det är egentligen inte så svårt: lika lön för lika arbete. Men detta kommer gamla och nya moderater uppenbarligen alltid att motsätta sig. Vi vet vilka vi är. Som del av arbetarrörelsen kommer Vänsterpartiet alltid att kämpa för lika villkor för alla på arbetsmarknaden, oavsett ursprung. Med detta, herr talman, ställer jag mig bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 2 och 8.
Herr talman! Invandrarna är och har varit en ovärderlig resurs för det svenska samhället - mänskligt, kulturellt och ekonomiskt. De har gjort stora insatser på den svenska arbetsmarknaden inom både privat och offentlig sektor. Många invandrargrupper har tack vare sin expertkunskap, sin företagsamhet och det kapital de haft med sig haft en mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige. Utan invandrarnas insatser hade det svenska välfärdssamhället inte utvecklats lika snabbt. Industrin, särskilt exportindustrin, hade knappast hävdat sig lika bra om inte Sverige hade haft tillgång till invandrarna. Det finns ett starkt historiskt samband mellan migration och ekonomisk tillväxt. Det kan ingen ifrågasätta. Även om vi i dag är fokuserade på nuet och framtiden ska jag ge en kort återblick av hur invandringen har fungerat i Sverige. Arbetskraftsinvandringen satte fart när andra världskriget var slut, även om vi i ett historiskt perspektiv alltid haft människor som har kommit hit till Sverige. Den som kan sin historia minns tyska invandrare som kom med Hansan till Kalmar och till Gotland under 1100-talet. De slog sig också ned i många andra städer. De satte sin prägel på vårt samhälle i så hög grad att man till och med på vissa ställen funderade på om tyskan skulle bli officiellt språk, bland annat här i Stockholm. 500 år senare kom skottarna till Göteborg, och de var köpmän, soldater och officerare. Och under 1600-talet flyttade valloner till Sverige. De kom att betyda väldigt mycket för svensk bergshantering. Och så har det hållit på: Människor har flyttat hit med sina kunskaper och erfarenheter och gjort Sverige rikare. För ganska precis 100 år sedan gjorde Emigrationsutredningen sina skattningar av in och utvandringen i Sverige. Då var det inte invandringen som stod i centrum utan utvandringen, och den var dubbelt så stor som invandringen. Sverige hade 1910 en nettoförlust på drygt en miljon människor. Det var också denna förlust som fick våra dåvarande kolleger att motionera i första och andra kammaren om åtgärder för att få slut på åderlåtningen, som man sade. Och i dag står vi här och debatterar inte arbetskraftsutvandring men arbetskraftsinvandring. Herr talman! Som kuriosa kan jag nämna Emigrationsutredningens slutord som fortfarande tål att läsas. Jag citerar: "Det viktigaste botemedlet mot emigrationen är alltså att vi för framtiden icke blifva efter, varken i fråga om ekonomisk företagsamhet eller i fråga om samhälleliga reformer". Det är en spegelbild av dagens debatt. Vi varken vill eller ska "blifva efter", och det är därför denna reform för arbetskraftsinvandring är så viktig. Vi måste nu och än mer i framtiden locka till oss människor som kommer hit och bidrar med sin kompetens och sina erfarenheter. Vid andra världskrigets slut stod de svenska företagen intakta jämfört med Europa i övrigt. Sverige var helt, rent och välstädat. Trä, papper, järn, maskiner, bilar och verkstadsprodukter gick åt som smör i solsken. Det enda som egentligen saknades var arbetskraft. Vad gjordes då? Jo, Sverige rekryterade arbetare från många håll i Europa. Rekryteringskampanjer gjordes i Västtyskland, Holland, Italien, Österrike, Belgien, Grekland, Jugoslavien med mera. Mellan åren 1951 och 1965 invandrade ungefär 400 000 människor hit för att arbeta. Föregångaren till Ams hade särskilda rekryteringskontor i Belgrad, Aten och Turkiet. År 1972 stoppades arbetskraftsinvandringen till Sverige, och den dörren var stängd ända fram till 2008 då den öppnades igen. Vid mitten av 1970-talet var ungefär 400 000 utländska medborgare bosatta i Sverige. Efter 1972, när det inte längre var möjligt att komma hit för att arbeta, ändrade invandringen karaktär, och vi fick fler asylsökande. Från 2008 är det alltså åter möjligt att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU. Det är Alliansen som tillsammans med Miljöpartiet har gjort detta möjligt. I dag har vi den mest liberala arbetskraftslagstiftningen. Det är arbetsgivaren som styr, som ser behov av arbetskraft. Lagstiftningen är enkel och flexibel. Arbetsgivaren bedömer behov, och Migrationsverket godkänner ansökningarna. Det är en stor och viktig reform som har gjort Sverige till ett av västvärldens mest öppna länder när det gäller invandring av arbetskraft. Den här arbetskraftsreformen kan vara en del av lösningen på våra framtida demografiska behov. Det kan också vara en del av lösningen för företagen för att fylla sina behov av rätt kompetens för att kunna utvecklas och därmed växa. Vi har i dag fått ett system som gör det betydligt lättare för människor utanför EU att komma till Sverige för att arbeta och för företagen att rekrytera den arbetskraft de behöver. Vilka är det då som kommer till Sverige för att jobba? I snitt har mellan 13 000 och 15 000 arbetstagare kommit sedan reformen genomfördes 2008. Hälften av dem är högkvalificerade it-specialister och ingenjörer från i första hand Indien och Kina. Dessa länder ligger i topp vad gäller arbetskraftsinvandring. Det kommer också restaurangpersonal och lokalvårdare, och det kommer personer sysselsatta inom skogs-, jordbruks och trädgårdsodling, alltså gröna näringar. Viktigt är att samtliga arbetsgivare säger att de inte hittar personal i Sverige. Också den offentliga sektorn står inför stora utmaningar i framtiden. Välfärdssektorn kommer fram till 2020 att behöva drygt 400 000 nya arbetstagare. Därför är reformen viktig, för utan arbetskraftsinvandring kommer vi inte att klara den framtida välfärden. Utan reformen kommer inte heller våra företag att kunna växa, utvecklas och bidra till ett starkt Sverige. Herr talman! Viktigt är också att de personer som kommer hit för att arbeta inte ska ha sämre villkor än vad som gäller för dem som arbetar i Sverige. Det betyder att varken lön, försäkringsskydd eller övriga anställningsvillkor ska vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket. Det ska också vara möjligt för arbetstagaren att försörja sig på sin anställning. Migrationsverket har förutom att bevilja arbetstillstånd också uppgiften att motverka missbruk av reglerna. Migrationsverket gör bedömningen att ansökan grundar sig på riktiga uppgifter och har också möjlighet att göra kontroller av arbetsgivaren. Det framgår av regleringsbrevet för 2012 att Migrationsverket ska motverka missbruk. Problem med oseriösa arbetsgivare finns som bekant också för arbetstagare i Sverige. Reformen kommer förhoppningsvis att öka antalet arbetskraftsinvandrare i Sverige, för trots ett liberalt och enkelt system är andelen arbetskraftsinvandrare i Sverige lägre än i jämförbara länder. Vi behöver locka till oss duktiga människor för att öka vår konkurrenskraft, för att klara framtida demografiska utmaningar och för att göra Sverige starkare och rikare. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets förslag i betänkande SfU11 och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Eva Lohman tar upp såväl kuriosa som historiebeskrivning. Det är alltid spännande med historia, men jag tycker att det är bättre om vi fokuserar på de problem vi har i dag och som i synnerhet regeringspartierna borde känna ett ansvar för att lösa. Eva Lohman beskriver en lyckad politik där arbetsgivaren styr och där arbetsgivarens behov bestämmer omfattningen. Jag är inte förvånad över denna beskrivning, för Moderata samlingspartiet har alltid tyckt att arbetsgivaren ska styra. Vi har dock en ordning på svensk arbetsmarknad som gör att även Moderaterna och övriga regeringspartier borde fundera över om det är okej att vi går ut och äter kvällsmat och att kocken kanske fått betala mellan 50 000 och 90 000 kronor för att komma till Sverige. Är det okej att den som diskar tallrikarna efter oss får någonstans mellan 12 och 20 kronor i timmen? Jag tycker inte att det smakar så gott om jag vet att jag äter på någon annans bekostnad. Tycker Eva Lohman att det är okej att vi inte kan vara säkra på att alla anställda i Sverige har sjysta villkor?
Herr talman! Det här är en ny reform, och förmodligen kommer det att behöva göras en del justeringar. Tyvärr har vi alltför många oseriösa företagare, men vi ska också komma ihåg att de allra flesta företagare är seriösa. Migrationsverket och regeringen tittar över detta för att göra de justeringar som behövs. Från januari i år har det börjat märkas lite grann. Ansökningarna vad gäller restaurangpersonal, lokalvårdare och övriga yrken har börjat minska. Det beror på de kontroller som Migrationsverket har börjat göra av de företag där man misstänker att arbetskraft utnyttjas, för naturligtvis är det inte okej. De människor som kommer till Sverige och bidrar ska ha de villkor som alla andra har rätt till. Jag kan nämna att när det gäller storhushåll och restaurang har det under de fyra första månaderna i år minskat med 119 personer; det har gått ned från 487 motsvarande period förra året till 368 nu. Samma sak gäller kök och restaurang - minus 48 ansökningar, från 300 till 252. När det gäller städare är det minus 73, från 313 den här perioden förra året till 240 nu. Övriga yrken har minskat med 225 ansökningar. Man jobbar mycket på detta. Det finns en medvetenhet om detta. Det ska naturligtvis inte vara så här. Det här är en jätteviktig reform och vi vill att den ska fungera.
Herr talman! Jag tror att Eva Lohman missuppfattade mig. Jag är inte alls ute efter att det ska bli färre som kommer hit. Jag är ute efter att de som kommer och jobbar i vårt land ska ha en sjyst arbetsmarknad precis som alla andra som jobbar i Sverige i dag. Jag tycker att våra kollektivavtal och den ordning och reda som gäller på svensk arbetsmarknad ska omfatta alla. Jag är inte ute efter att det ska komma färre hit. Jag är ute efter att vi ska ha regler som gäller alla, inte minst för att det ska vara en sjyst konkurrens. Hur tror Eva Lohman att en byggnadsarbetare ska kunna få en avtalsenlig lön på 158 kronor om man samtidigt kan hitta en byggnadsarbetare för 14, 15, 19 eller 23? Tror inte Eva Lohman att det kommer att skada löneutvecklingen och lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden över tid? Tycker inte Eva Lohman att det är osmakligt att människor avvecklar allt de äger och har och betalar dyra pengar för att få en anställning i Sverige och sedan blir så grymt utnyttjade? Tycker Eva Lohman att det är en arbetsmarknadspolitik som stämmer överens med vår vilja? Det är en ny reform, men jag har inte sett ett enda skarpt förslag från regeringen om att vi ska komma till rätta med de här problemen. Jag skulle kunna ha respekt för att det inte blev så bra som man hade tänkt sig, men då förväntar vi oss att man kommer med skarpa förslag som rättar till problemen. Det ser vi inte i dag, men vi välkomnar dem.
Herr talman! Det jag nämnde om ansökningar som har minskat är förmodligen det som vi säger är oseriösa företagare. Migrationsverket jobbar med certifiering av vissa företag. Företag som uppfyller vissa krav kan bli certifierade för att anställa. Man tittar också på hur man ska kunna jobba med Skatteverket, polisen och Arbetsmiljöverket. Det finns inte något intresse hos allianssidan för att det ska vara en oseriös lagstiftning. Det ligger i allas vårt intresse att det här blir bra och att det utvecklas hela tiden. Vi har inget intresse av oseriösa företagare.

Herr talman! I dag debatterar vi socialförsäkringsutskottets betänkande 11 om arbetskraftsinvandring. Jag inleder med att yrka bifall till förslaget i betänkandet. I Miljöpartiet är vi stolta över att ha bidragit till de mest liberala reglerna för arbetskraftsinvandring inom OECD. Arbetskraftsinvandringen är en del av migrationspolitiken, och vi kommer alltid att verka för en ökad öppenhet över gränser oavsett om det handlar om asylsökande, studerande eller arbetstagare. Förra året gjorde OECD en genomgång av Sveriges arbetskraftsinvandringslagstiftning. Det är positivt att OECD:s utvärdering från december förra året konstaterade att lagstiftningen i huvudsak fungerar bra. Det missbruk som ändå har påvisats är dock allvarligt och kräver åtgärder. Det är i sammanhanget viktigt att betona att detta missbruk, till exempel handeln med arbetstillstånd, är olagligt redan enligt dagens regelverk. Med detta sagt ser Miljöpartiet naturligtvis behov av förbättringar. Det handlar till exempel om sanktioner mot arbetsgivare och förenklingar för så kallat spårbyte, det vill säga att asylsökande som får avslag ska kunna söka arbetstillstånd utan att lämna landet. Däremot kommer vi aldrig att gå med på att göra det svårare för människor att komma till Sverige för att hantera detta missbruk. Det kan inte vara lösningen. Den reform för arbetskraftsinvandring som Miljöpartiet och regeringen beslutade om 2008 innebär att arbetsgivarens bedömning av arbetskraftsbehovet fått ett ökat inflytande för Migrationsverkets bedömning av arbetstillstånd. Samtidigt ges yttrande från berörd facklig organisation vid varje enskilt tillståndsärende. Den här modellen innebär att man både tittar på arbetsgivarens behov av arbetskraft och på arbetsvillkoren för den som är aktuell för jobbet. Det svenska regelverket är en förebild internationellt eftersom det inte behandlar människor som produkter eller begränsar invandringen till särskilda kvoter. Miljöpartiet ser med intresse på de förslag som Kommittén för cirkulär migration lämnade i sitt slutbetänkande. När vi nu arbetar fram konkreta gröna förslag till hur regelverket kan göras bättre tar vi vårt avstamp i följande: Först har vi efterhandskontroller vid arbetskraftsinvandring. Det är viktigt att Migrationsverket gör kontroller av arbetsgivarna, både vid ansökningstillfället och efter det att anställningen har inletts. Efterhandskontrollen bör kontrollera att lön och sociala avgifter motsvarar det som utlovas i arbetserbjudandet. Den som arbetar i Sverige ska ha rätt till sin lön oavsett om man bor här permanent eller är här och jobbar under en kortare period. Det behövs också särskilda kontroller av de branscher som har visat sig särskilt sårbara för missbruk på det sätt som har föreslagits av facket. För det andra har vi sanktioner mot arbetsgivare. När missbruk upptäcks i dag drabbas främst arbetstagaren då arbetstillståndet upphävs och personen behöver lämna landet. Detta gör att få vill anmäla missbruk. Vi vill att sanktioner mot oseriösa arbetsgivare ska kunna införas och vi vill göra det lättare för arbetstagaren att medverka till att få bort missförhållanden, till exempel genom att skadestånd kan dömas ut till arbetstagaren. För det tredje vill vi utveckla möjligheten till spårbyte. Det bör bli lättare för asylsökande som fått avslag att ansöka om arbetstillstånd utan att lämna landet. Det underlättar också för personer att frigöra sig från arbetsgivare som inte sköter sig. Slutligen vill vi se ett förlängt uppehållstillstånd för studenter så att de kan stanna kvar och arbeta efter studiernas slut och möjlighet till uppehållstillstånd för doktorander. Vi är övertygade om att öppenheten är nyckeln till att möta många av de största framtidsutmaningarna. Vår åldrande befolkning kommer att bli en allvarlig välfärdsutmaning, inte minst för att hantera detta behövs arbetskraftsinvandring. Ett samhälle som sluter sig mot omvärlden stagnerar i utveckling. För att klara av de samhällsutmaningar som vi står inför behöver vi värna och utveckla vårt öppna samhälle.

Herr talman! Invandrarnas roll i historien ska inte underskattas. När vi ser på vem som gjorde vad i ett visst historiskt sammanhang i ett land kan vi se att invandrarnas roll blir allt tydligare i de flesta länder. Det gäller också Sverige. Den viktiga rollen har spelats både av dem som har flyttat hit för att få arbete eller starta företag och av dem som har flytt undan förföljelse. En del har fått sina namn ihågkomna. I Skåne har vi till exempel den judiska flyktingen Herbert Felix som blev konservkung i Eslöv, eller Carlos Zoéga, som inte var flykting, som flyttade hit från Brasilien och startade kaffehandel i Landskrona. Det handlar också om ett stort antal arbetare, vars namn vi naturligtvis inte kan komma ihåg, från till exempel Jugoslavien, Grekland och Italien som bidrog till rekordtillväxten i Sverige på 50 och 60-talet. Motsvarande kan vi hitta under medeltiden i olika delar av Sverige under olika historiska epoker. Det finns både arbetskraftsinvandrare och flyktingar bland dem som har gjort avtryck i utvecklingen. I dag debatterar vi just arbetskraftsinvandrare och deras möjligheter. Rädslan för utländsk arbetskraft motverkade länge den svenska tillväxten. År 2008 öppnade Alliansen och Miljöpartiet för arbetskraftsinvandring från länder även utanför EU. Sedan dess har flera tusen kommit hit och fått jobb i Sverige. Det är helt olika typer av jobb. Den största delen är hjälpare i jordbruk och skogsbruk. Den näst största gruppen, ett par tusen, är dataspecialister. Sveriges framtid är beroende av att vi kan vara attraktiva för människor som vill komma hit och arbeta. Sveriges regler för arbetskraftsinvandring är de mest öppna i EU. Det handlar om att man till att börja med oftast ger ett tillfälligt uppehållstillstånd till människor från länder utanför EU med möjlighet till förlängning och så småningom också möjlighet till permanent uppehållstillstånd. För tillfället vet vi att det finns en arbetslöshet, även om antalet jobb har ökat med över 200 000 i Sverige sedan Alliansen bildade regering, men vi har haft en kris i Europa och vi har i Sverige haft många år av dålig utbildningspolitik och brist på lärlingsutbildningar. Olika typer av trösklar har funnits på arbetsmarknaden. På sikt är det dock ingen tvekan om att det är brist på arbetskraft i Sverige och i EU. När jag vid några olika tillfällen har varit med i internationella sammanhang har även de mest konservativa EU-politikerna - naturligtvis inte alla, inte Le Pen och så vidare - talat om att det blir brist på arbetskraft inom EU-området framöver. Därför välkomnar jag den öppna och liberala migrationspolitiken som alliansregeringen har genomfört trots en kritik och ett motstånd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet redan under den förra mandatperioden. Genom att förenkla för arbetskraftinvandring väljer vi en framtidsinriktad politik där vi tar på allvar den fortsatta efterfrågan på arbetskraft. Sverige står dessutom, som alla andra europeiska länder, inför en situation där antalet pensionärer ökar i förhållande till den arbetande befolkningen. Vi behöver allt fler som arbetar för att upprätthålla välfärden, och vi behöver allt fler som arbetar längre. Behoven av vård och omsorg kommer också att öka, dels på grund av en äldre befolkning, dels på grund av att en stor del av dem som arbetar i de grupperna själva kommer att pensionera sig snart. Redan i dag finns alltså bristsituationer inom vissa delar av arbetsmarknaden. Det behövs en ökad och mer flexibel arbetskraftsinvandring. Det är en viktig del för att möta dessa utmaningar. Jag tycker att utgångspunkten ska vara att det ska vara lätt att komma till Sverige och försörja sig genom arbete. I första hand är det den enskilda arbetsgivaren som bäst kan avgöra behovet av att rekrytera arbetskraft från ett annat land. För att den här reformen ska lyckas är det självklart samtidigt viktigt och avgörande att missförhållanden och utnyttjande av invandrad arbetskraft bekämpas, precis som utnyttjande av svensk arbetskraft ska bekämpas. Grunden för arbetstillstånd är enligt lagen och principerna att svenska villkor för löner och anställningsförhållanden gäller. Vi har hört en del hemska exempel som jag tror att alla blev upprörda över, till exempel de thailändska arbetarna som reste hit för egna pengar och sedan inte tjänade några pengar alls att ta med sig hem. Sådant blir man med rätta upprörd över, men det är ju ingen bra lösning att dra slutsatsen att stoppa all arbetskraftsinvandring eller att allmänt måla ut hela reformen som misslyckad på grund av det. Däremot ska vi naturligtvis stoppa oseriösa och kriminella arbetsgivare. Arbetet med det går vidare, både när det gäller utländska och svenska anställda. Vi har haft en utredning, Sanktionsutredningen, som tar upp hur Sverige ska genomföra sanktionsdirektivet mot oseriösa arbetsgivare som finns i EU. Utredningen kommer med en rad förslag som regeringen nu bereder. Vi har ett regleringsbrev från regeringen som betonar att Migrationsverket ska ta de här frågorna på allvar och motverka missbruk av reglerna för arbetsmarknadsärenden och att Migrationsverket särskilt ska redovisa det. Vi har redan i år märkt att Migrationsverket ställer strängare krav på vad arbetsgivarna, särskilt inom nystartade verksamheter, ska redovisa. I vissa branscher ska arbetsgivarna även redovisa hur de kan garantera lönen för de närmaste tre månaderna. Sådana här kontrollåtgärder minskar naturligtvis arbetsgivares möjligheter att missbruka systemet med arbetskraftsinvandring.

Det är klart att vi alla vill arbeta gemensamt för att få bort det, men man ska inte måla ut seriös arbetskraftsinvandring som huvudproblemet i det arbetet. Se möjligheterna med arbetskraftsinvandringen! Jag deltog själv i utredningen om cirkulär migration som föreslår en hel del förändringar, förbättringar och lättnader. Jag skulle vilja avsluta med att nämna några områden som har diskuterats särskilt på olika håll i utbildningsorter i Sverige. I det här betänkandet finns en enskild folkpartimotion av Karin Granbom Ellison, om att göra det möjligt för doktorander att ha ett uppehållstillstånd som motsvarar ett uppehållstillstånd för arbete så att man har möjlighet att stanna kvar och söka arbete när man är färdig med sin forskarexamen. Det är ett förslag som Kommittén för cirkulär migration och utveckling tar upp och har gjort till sitt, och det ingår i en rad förslag som regeringen nu bereder från kommittén. Ett annat förslag som jag också tycker är positivt och ser fram emot en positiv behandling av är att ge studenter möjlighet att stanna längre efter avslutad examen och utbildning för att söka arbete i Sverige. Över huvud taget lämnade utredningen om cirkulär migration ett antal viktiga förslag till regeringen. Som helhet går förslagen ut på att det ska bli lättare att komma hit för att arbeta eller studera men också att det ska bli lättare att kunna lämna Sverige för att pröva något annat och sedan ha större möjligheter än i dag att komma tillbaka igen. Det handlar om sådant som möjlighet att få ett nytt arbetstillstånd även när det har gått fyra år. Det handlar om att förenkla för asylsökande att söka arbete.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
Herr talman! Det blir svårare och svårare ju senare man kommer in i debatterna. Jag hade tänkt prata en hel del om Kommittén för cirkulär migration och utvecklings slutbetänkande, men mina kolleger har hunnit före med det. Jag hade förmånen att vara ledamot av den kommittén, och jag tror att den innehåller ett oerhört viktigt perspektiv som handlar om att vi alla är rörliga på ett helt annat sätt än man tidigare tänkt. Den gängse uppfattningen om hur migration ser ut har historiskt handlat om ett ganska linjärt tänkande, där en person har velat röra sig från land A och sedan landat i land B. Sedan händer inget mer. Men vad vi i kommittén också kom fram till var att det finns uppskattningsvis 200 000 personer som vi alla skulle anse som svenskar men som i någon mån är nyinflyttade, återigen, till Sverige och har en cirkulär migrationsupplevelse, eftersom man flera gånger har rört sig över gränserna. Centerpartiet har i många år drivit frågan om arbetskraftsinvandring och möjligheten till öppnare gränser också när det kommer till utsikten att arbeta. Vi var väldigt glada den 15 december 2008 när den nya lagstiftning om arbetskraftsinvandring trädde i kraft som alliansregeringen och Miljöpartiet kunde utarbeta tillsammans. Då kan man ställa sig frågan varför vi ville se detta. Är det för att man ska pressa lönekostnaderna på marknaden? Är det för att man vill slå ut inhemsk, svensk arbetskraft? Nej, absolut inte. Snarast är det så att vi vill täppa till luckor som de facto finns på vår arbetsmarknad. Det var tidigare lätt att komma till Sverige om du var en otroligt duktig idrottsman. Då fanns det väldigt få hinder. Några typer av specialistyrken hade en gräddfil in i det svenska samhället. Det som var viktigt för allianspartierna och Miljöpartiet var att inte göra skillnad på folk och folk i det här avseendet heller, utan att också låta den som inte har en högkvalificerad utbildning få möjlighet att söka jobb och framtid här i Sverige. Vi har kunnat se ganska goda resultat av detta. Den OECD-rapport som det redan har hänvisats till visar på fem tydliga punkter, där det innan fanns farhågor, att det till exempel inte har blivit någon lönedumpning i Sverige. Det är en mycket läsvärd rapport som visar att detta i huvudsak är en mycket framgångsrik förändring av svensk lagstiftning. Däremot är det inte på något sätt en ursäkt för alla som far illa. Vi kan se att det är i ungefär samma branscher som människor utnyttjas som det har varit på den inhemska svenska arbetsmarknaden. Jag tror att min kollega Ulf Nilsson var inne på det här alldeles nyligen. I Kommittén för cirkulär migration men också från Centerpartiets sida säger vi att det är väldigt viktigt att det finns ett system för att beivra den som beter sig på ett vedervärdigt sätt, som håller folk mot deras vilja, som tar pass ifrån dem, som det också finns berättelser om. Men det är också viktigt att arbeta för att stärka arbetstagare. Ett sätt kan såklart vara att det utgår ett vite till den som har blivit utnyttjad på arbetsmarknaden. En annan bit är att öppna upp möjligheten för den som är arbetstagare att kunna söka sig till olika typer av branscher och olika typer av yrken. Är det så att man känner sig för starkt knuten till en arbetsgivare, vem vågar då anmäla, även om man är utsatt för väldigt vedervärdiga förhållanden. Man ska ändå inte göra sig någon chimär. Det här är nog ett svenskt dilemma i flera debatter. Ofta när politiska förslag diskuteras är det en typ av argument som fastnar, herr talman, och då tror man att det är just det argumentet som är hela initiativet och hela syftet med reformen. Syftet med reformen är inte att vi ska klara den demografiska utmaningen. Däremot kan det vara en del i att vi klarar den betydligt bättre. Vi tror inte att vi kommer att kunna täcka upp de hundratusentals händer som man beräknar kommer att saknas framöver i den svenska välfärdsapparaten. Däremot tror vi att ett antal personer kan komma och hjälpa till så att vi klarar övergången bättre. Vi tror inte heller - det kan vi se ganska tydligt - att det bara är vårdyrket man kommer att söka sig till när man kommer till Sverige och arbetar. Vi kan se att det är högspecialiserade dataingenjörer, mycket begåvade människor från Indien, som kommer. Vi kan också se att det är mycket kanske lägre kvalificerad arbetskraft, men i flera yrken där vi har brist i Sverige, framför allt vad som rör de gröna näringarna. Allt detta som arbetas betalas det skatt för i Sverige. Man ska inte räkna om någon är en belastning eller en vinst, men det är väl klart att den som inte har kostat samhället utbildning, inte har kostat samhället dagis och sjukvård under hela uppväxten utan kommer hit och från dag ett betalar skatt är en stor intäktskälla för Sverige. Därvidlag bidrar man också, även om det inte är direkt i vården är det till vården, till infrastrukturen, därför att man omedelbart är med och verkar. Det finns en lång rad förslag som är värda att se över. Jag vet att när regeringen förra våren fick motta slutbetänkandet från Kommittén om cirkulär migration insåg man att det skulle ta en liten stund att analysera alla förslag. Vi var hämningslösa i vår vilja att se över olika förslag. Det var reformer i stort och smått som vi föreslog. Alla tyckte vi var av yttersta vikt. Men det gör också att det tar en viss tid för Regeringskansliet att kunna bereda detta och se vad som kanske är möjligt att genomföra inom överskådlig tid, men också att kunna få det att hamna på rätt ställen.

Herr talman! Jag tittade på Uppdrag granskning, ett program som sändes för några veckor sedan. Där kunde man faktiskt se en ganska bra bild av hur komplext det här området är, att det inte bara finns en sida av myntet utan att det finns två. Den som kommer hit och jobbar för en lön som vi kan tycka är oanständigt låg är den som är den stora vinnaren i byn varifrån man kommer därför att man har blivit den som faktiskt får en möjlighet att försörja sig, faktiskt blir den som kan se till att maten på bordet räcker till barnen under hela det året. Det här är ett svårt område, men utgångspunkten för oss kristdemokrater när vi har varit med och bidragit till att vi har en öppenhet för arbetskraftsinvandring i vårt land är att vi utgår från vad människor vill, vad människor har behov av och vilka rättigheter vi har. Det som vi förväntar oss att vi ska kunna göra, de livsmöjligheter vi vill ha, att faktiskt få röra oss trots landgränser, att kunna vidga våra vyer, att ta steg ut i världen och kanske välja att komma tillbaka därför att vi tror att det är någonting som utvecklar vårt samhälle, utvecklar oss själva som personer ger självklart samma fördelar till dem som vi ger möjlighet att komma hit. Det är aldrig acceptabelt att utnyttja människor. Vi ska inte acceptera det. Vi ska inte tolerera det. Därför är det viktigt att vi efter den viktiga reform som vi har genomfört också följer upp och ser hur vi kan komma till rätta med det som vi inte ska acceptera, det som kan bli avigsidan när man gör det möjligt för människor att flytta över gränser. Risken för människor att bli exploaterade ska vi inte negligera. Men vi ska inte heller göra det så svårt att komma hit som arbetskraftsinvandrare att vi sätter upp gränser och hinder för människor, vilket tyvärr skulle bli resultatet om vi lyssnade på en del av dem som säger att det är klart att vi ska låta människor få komma hit, men i praktiken är de som tycker att det är okej att man ställer sig vid staketen vid byggen och skriker: Go home! Det hörde vi för några år sedan. Vi ska ha en stor möjlighet till arbetskraftsinvandring därför att det är bra för människor och det är bra för vårt samhälle. Det bidrar också till de samhällen som människor kommer hit ifrån. Mycket har redan sagts i debatten, herr talman, så jag yrkar med detta bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Sverige ska vara ett land öppet mot omvärlden. När andra länder i Europa under tryck från främlingsfientliga partier och finanskriser slutit sig öppnade regeringen och Miljöpartiet i stället år 2008 åter den dörr som hade varit stängd i årtionden. Inte bara de som söker skydd undan förföljelse ska välkomnas utan även de som söker sig hit för att arbeta, göra rätt för sig och förverkliga sina drömmar. Sverige har sedan dess ett av de mest öppna regelverken för arbetskraftsinvandring. Dagens debatt så här långt, denna afton i kammaren, visar att skiljelinjerna från förr i svensk politik kvarstår. Öppenhet står mot slutenhet. Det som däremot har förändrats sedan arbetskraftsinvandringsregelverket reformerades 2008 är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har fått sällskap av Sverigedemokraterna. I sina krav på en återgång till en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning visar dessa tre partier liten förståelse för arbetsgivarnas situation. Ingen myndighet och ingen fackförening kan bättre bedöma vilken kompetens som behövs än arbetsgivaren själv. Regeringens politik går ut på att få fler människor i arbete och skapa förutsättningar för fler och växande företag. Samtidigt råder redan brist på arbetskraft i vissa yrken och branscher, nuvarande arbetslöshet till trots. Den ökande andelen äldre i befolkningen innebär på sikt också en allvarlig utmaning mot hållbarheten i vår välfärd. För att framgångsrikt hantera dessa utmaningar krävs framsynthet. Arbetskraftsinvandringsreformen är, vilket också sagts här i talarstolen av mina kolleger inom Alliansen, ett av flera viktiga instrument för att på både kort och lång sikt motverka arbetskraftsbrist. Precis som Maria Ferm från Miljöpartiet sade är den gemensamma utgångspunkten för regeringen och Miljöpartiet att rörlighet i sig är någonting positivt. Jag har under min tid som statsråd gjort många resor runt om i vårt land, från Skåne till Norrbotten och tillbaka igen. Jag har besökt gurkodlare med behov av att anställa ett antal personer till hjälp med skörden. Jag har besökt Kiruna, där det liksom i Pajala och Gällivare råder guldrusch, eller kanske snarare järnmalmsrusch. Under de närmaste åren finns ett behov av att anställa uppemot 5 000 personer. Jag har också besökt kommuner i inlandet där utflyttningen till kuststäderna på allvar riskerar förmågan att ge invånarna den service de ska kunna förvänta sig. Brist på arbetskraft råder inom såväl vården som skolan. Herr talman! Det svenska systemet för arbetskraftsinvandring är enkelt för både arbetsgivaren i Sverige och den som vill komma till Sverige för att arbeta. Vi har bästa möjliga förutsättningar för arbetskraftsinvandring genom den här lagstiftningen. Förutsatt att lön och anställningsvillkor inte är sämre än kollektivavtal eller praxis inom branschen och att tjänsten först varit utannonserad kan svenska arbetsgivare rekrytera personal från andra länder oavsett yrke eller kvalifikation. Det finns inte heller några kvoter eller poängsystem, utan arbetskraftsinvandringen är efterfrågestyrd, som sig bör. Den var denna enkelhet och öppenhet som ledde till att OECD i sin rapport från december 2011 kom till slutsatsen att Sverige har det öppnaste systemet för arbetskraftsinvandring av alla OECD-länder. Detta är något som jag som migrationsminister känner mig stolt över och gärna talar om, både när jag besöker företag i Sverige och när jag träffar andra länders regeringsföreträdare. Detta efterfrågestyrda system har också väckt intresse så långt bort som i det traditionella arbetskraftsinvandringslandet Kanada. De poängsystem och de kvoter som tillämpas där har inte på ett effektivt sätt kunnat möta arbetsmarknadens verkliga behov. Fjolårets rapport från OECD bekräftar också att det svenska regelverket fungerar väl, att det inte har lett till lönedumpning och att det är relativt snabbt och billigt jämfört med andra länder. OECD rapporterar att det trots öppenheten i det svenska systemet inte har skett någon massiv ökning av arbetskraftsinvandringen till Sverige. Arbetskraftsinvandringen har visserligen ökat något de senaste åren, men utgör ändå en liten del av det totala antalet sysselsatta. Inom några yrkesgrupper, till exempel dataspecialister, står migranterna dock för en betydande del av alla rekryteringar som görs. Reformen har även öppnat en möjlighet för många företag och branscher som tidigare inte anställde arbetskraftsinvandrare. Samtidigt är det fortfarande de största arbetsgivarna som rekryterar flest arbetskraftsinvandrare. Det finns grupper av arbetsgivare i Sverige som inte nyttjar systemet i så stor omfattning, till exempel små företag och offentlig sektor. Det finns därför anledning att undersöka om vi, till exempel genom ökade informationsinsatser, kan nå ut till fler arbetsgivare och ytterligare underlätta för arbetskraftsinvandring där behov finns. OECD framför även rekommendationer, bland annat att Sverige bör arbeta mer med elektroniska ansökningar, vilket redan görs på Migrationsverket, och att uppföljningen kan förbättras. Det är också den del av det svenska systemet som utsatts för kritik, särskilt när det framkommit misstankar om missbruk av reglerna. OECD betonar här den viktiga roll som fackföreningarna har i det svenska systemet genom att kontrollera löner och anställningsvillkor. Herr talman! Det är naturligtvis djupt olyckligt om människor blir lurade av personer som säger sig erbjuda dem anställning till riktiga villkor i Sverige. Det är oacceptabelt om arbetskraftsinvandringsreglerna missbrukas. Det finns tyvärr oseriösa aktörer som försöker utnyttja människors önskan att skapa sig en bättre framtid i ett annat land. Men som poängterades i talarstolen av min kollega Emma Henriksson från Kristdemokraterna går det inte att komma åt vare sig oseriösa arbetsgivare eller människosmugglare genom att bygga högre murar och neka människor som vill arbeta i Sverige möjlighet att få tillstånd på grund av arbete. Från regeringens sida har vi gett Migrationsverket i uppdrag att motverka missbruk av arbetskraftsinvandringsreglerna. De ska särskilt rapportera vad de systematiskt gör för att upptäcka missbruk och skenanställningar. Det är ett oerhört viktigt arbete. Det är viktigt att arbetstillstånd beviljas på riktig grund och att skenanställningar så långt som möjligt upptäcks innan tillståndet beviljas. Migrationsverket har infört striktare kontroller inom branscher där det visat sig förekomma missbruk. Företag inom bland annat handel, hotell och restaurang ska bland annat visa att de kan garantera lön för den som söker arbetstillstånd. Företag som tidigare har anställt arbetskraftsinvandrare ska visa att de vid det tidigare tillfället betalat ut löner och tecknat försäkringar. De nya branschspecifika kontrollerna infördes i januari i år, så det är ännu för tidigt att uttala sig fullt ut om effekterna, men allt talar för att de kommer att motverka missbruk effektivt. Migrationsverket har tidigare infört liknande krav avseende bärplockare med mycket bra resultat. Om Migrationsverket fattar misstankar i det enskilda ärendet kan de dock liksom i andra tillståndsärenden ifrågasätta och utreda de uppgifter som lämnats. Migrationsverket har arbetat fram rutiner för systematiska kontroller av arbetsgivare, bland annat för att kunna avgöra om ett anställningserbjudande är seriöst. Migrationsverket kan då jämföra uppgifter från arbetsgivare och arbetstagare med tillgängliga uppgifter hos till exempel Skatteverket. Utökade kontroller kan under en övergångsperiod leda till längre handläggningstider. Det är därför viktigt att Migrationsverket samtidigt arbetar med att förkorta handläggningstiderna för dem som följer regelverket. Eftersom handläggningstiderna ökade kraftigt under förra året har Migrationsverket fått i uppdrag av regeringen att korta handläggningstiderna jämfört med 2011. Mot den bakgrunden är det mycket bra att Migrationsverket arbetar med det som min kollega Eva Lohman nämnde tidigare i sitt replikskifte: ett certifieringssystem som påskyndar processen för arbetsgivare som följer regelverket. För att effektivisera sin verksamhet har Migrationsverket dessutom tillfört området mer resurser genom mer personal och en helt ny enhet, introducerat ett nytt system för elektroniska ansökningar och målmedvetet arbetat för att förbättra sina rutiner. Herr talman! Den som har arbetskraftsinvandrat har möjlighet att vara kvar i Sverige och söka nytt jobb under tre månader om det första arbetet av någon anledning upphör. Arbetstagaren kan alltså när som helst säga upp sig och har också ett skydd om arbetsgivaren är oseriös eller om företaget till exempel skulle gå i konkurs. Både arbetsgivare och arbetstagare är naturligtvis skyldiga att följa svensk lag. Den som medvetet lämnar oriktiga uppgifter i samband med en ansökan om arbetstillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det gäller både den arbetsgivare som lämnar oriktiga uppgifter och den som lämnar oriktiga uppgifter till Migrationsverket för att beviljas tillstånd i Sverige. Det finns även möjlighet för Migrationsverket att återkalla arbetstillstånd när en person medvetet lämnat oriktiga uppgifter för att beviljas tillstånd i Sverige. Regeringen överväger att utöka möjligheterna att återkalla tillstånd. Det är dock viktigt att eventuella förändringar utreds noga mot bakgrund av de konsekvenser som de kan få för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Herr talman! Låt mig avslutningsvis upprepa vad statsministern sade när han den 5 oktober 2010 här i kammaren avgav regeringsförklaringen. "De nya reglerna för arbetskraftsinvandring är mycket betydelsefulla. De innebär att Sverige tagit ledningen i utvecklingen mot öppnare gränser och ökad rörlighet - något som är till stor fördel för ett samhälle som vill utvecklas och kunna möta framtida demografiska utmaningar. Vi slår därför vakt om och vårdar denna reform."

Herr talman! Vi vill inte bygga murar utan skapa ordning och reda, Tobias Billström. Men det är bra med tydliga skiljelinjer i svensk politik. Ministern är stolt och jag skäms - över samma politik. Det är bra att det blir tydligt. När öppenhet blir rätten att utnyttja människor och slutenhet blir vår outtröttliga strid för att det ska vara ordning och reda får jag säga att jag definierar de orden lite annorlunda. Jag och ministern var båda på offentlig utfrågning och fick oss mycket till livs från olika aktörer. Bland annat sade Samuel Engblom, som representerar TCO, att det fanns två förslag som de tyckte var viktigare än andra. Det ena var efterhandskontroll av att den utbetalda lönen stämmer med den utlovade. Det andra var sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som bryter mot reglerna. Det står i det protokoll vi har fått. Jag undrar om ministern inte tog någon notis om vad som sades där och om det ska ta lika lång tid innan ministern tar till sig den verklighet som råder nu som det gjorde när det gällde bärplockare. Är det inte dags att vi lyssnar på aktörerna på marknaden och ser att det behöver göras någonting?
Herr talman! Jag tycker att det kan vara väl värt att nämna i det här sammanhanget att när det gäller de här frågorna har regeringen haft en mycket tydlig politik redan från första stund. Vi har gett ett tydligt och klart uppdrag till Migrationsverket att se till att systematiskt bekämpa de problem som uppstår när man väljer att inte följa reglerna. Vad beträffar sanktionsmöjligheterna tycker jag att jag var ganska tydlig i mitt anförande när jag läste upp de regler som redan finns i vår utlänningslag som stadgar om såväl böter som fängelse för den som lämnar oriktiga uppgifter. Det gäller, som sagt, både arbetsgivare och arbetstagare. Jag vet inte om det är någonting annat som Annelie Karlsson efterfrågar mer specifikt. När det gäller de andra förslag som kom upp, till exempel sanktioner i övrigt, är det precis så, som sades från Ulf Nilssons sida här, att det så kallade sanktionsdirektivet som vi nu står i begrepp att införa innebär att någon som anställer en person som vistas olagligt i Sverige kommer att drabbas av hårda, tuffa sanktioner. Jag tycker att det är bra. När vi väl är framme med förslaget kommer riksdagen att få möjlighet att ta del av det. Men som jag också sade vid hearingen ska man vara medveten om att när man inför den här typen av repressiva åtgärder finns det väldigt få möjligheter att undvika att också arbetstagaren drabbas av detta. Om grunden för att man vistas i Sverige bortfaller, det vill säga att man har ett arbete, faller helt enkelt också grunden för vistelse i Sverige. Därför måste vi noga överväga de här åtgärderna när vi pratar om att återkalla ett givet tillstånd. Det måste man vara ärlig nog att fundera kring. Jag upplever inte att Socialdemokraterna i sina reservationer i detta betänkande har fört några mer ingående resonemang kring detta.
Herr talman! Det är alldeles självklart att vi måste se till att säkra vistelsen för dem som kommer hit och jobbar hos oss. Men är det inte märkligt, Billström, att vi har en ordning där det är arbetstagaren som hela tiden riskerar någonting? Det är arbetstagaren som riskerar att få lämna landet. Vi har exempel på byggnadsarbetare i Skåne. Både du och jag är skåningar, och vi har det nära oss. Vi kan faktiskt identifiera oss med de problemen - i alla fall kan jag göra det. Jag kan också göra det på ett annat sätt. Jag har jobbat som ombudsman i 15 år och företrätt löntagare, handelsanställda, som har jobbat med ofrivilliga deltider och otrygga anställningar. Jag vet vad det vill säga att ha en otrygg anställning och inte våga hävda sin rätt, av rädsla för att man kanske vid nästa tillfälle inte får fler timmar, att man inte är den som blir inringd. Kan ministern då förstå vad det vill säga att komma till Sverige efter att ha lämnat allt man äger och har, att komma till ett land där man är helt beroende av en arbetsgivare? Hur ska de kunna ställa några krav? Är det inte vår skyldighet att se till att de får den trygghet de förtjänar på svensk arbetsmarknad? Man kan väl ändå inte begära att arbetstagaren, som har så dåliga förutsättningar, ska bära skulden och ta problemen om det skulle vara så att ingångna avtal inte följs? De avtal som ingås ska följas. Det måste vara vår skyldighet att se till att människor som kommer till vårt land inte missgynnas och missbrukas. Det är regeringens uppdrag att komma med ett förslag på lösning av det.
Herr talman! Jag uppfattar det nog som att jag och Annelie Karlsson paradoxalt nog är ganska överens på den här punkten. Jag tycker att det är fullständigt självklart att den som kommer till Sverige ska ha de villkor som utlovades. Naturligtvis ska det vara så. Det är också viktigt att man systematiskt bekämpar den som försöker kringgå regelverket. Men just därför har regeringen agerat i den här frågan. Det har vi gjort genom att i regleringsbrevet till Migrationsverket ge dem i uppdrag som beslutande myndighet i dessa frågor att införa striktare kontroller inom branscher där det har visat sig förekomma missbruk. Det är till exempel företag som verkar inom handel, hotell och restaurang. De ska numera bland annat visa att de kan garantera lönen för den som söker arbetstillstånd. Företag som tidigare har anställt arbetskraftsinvandrare ska kunna visa att de vid det tidigare tillfället betalat ut löner och tecknat försäkringar. Jag tycker att det talar sitt tydliga språk. På ett mycket systematiskt sätt gör Migrationsverket det som regeringen har talat om för dem att de ska göra. Men samtidigt med detta, Annelie Karlsson, är det också så att vi från regeringens sida arbetar för att de företag som sköter sig ska kunna få sina beslut handlagda fortare, för vi vill inte lägga onödiga hinder i vägen för den arbetsgivare som uppfyller villkoren. Därför har vi sett till att Migrationsverket också nu arbetar med en certifieringsmodell så att den som en gång har kunnat visa att man sköter sig och uppfyller villkoren kan flytta över i en snabbare takt. Jag tycker att vi borde vara överens om det, men jag uppfattar inte riktigt någon större entusiasm från Socialdemokraternas sida för det som jag pratar om. Det tycker jag är lite tråkigt. Det visar kanske också pratet om öppenhet och slutenhet. It takes two to tango - det är allt jag kan säga.

Herr talman! Jag måste säga att det är lite skrattretande att höra statsrådet bunta ihop S och V med SD. Jag tycker att statsrådet borde veta bättre än att stå här och smeta SD på andra - den leken ska vi inte leka. Det kan väl knappast vara vi som är slutna eller inskränkta när vi säger att en person inte ska nöja sig med 12 kronor i timmen i stället för 160 bara för att den personen råkar vara från Kina. Det är faktiskt att säga att personer från olika länder har samma värde och borde få lika lön för lika arbete. Det har ingenting att göra med SD:s väldigt grumliga argumentation på obehagliga grunder. Det vet statsrådet mycket väl. Vi kan lämna det åt sidan. När statsrådet säger att man måste se till att arbetstagare inte utnyttjas undrar jag: Varför skulle man då inte kunna ha ett bindande arbetserbjudande som ser till att den person som kommer hit på utlovade grunder får just det som man har blivit lovad? Som det är nu är det arbetstagaren som tar hela risken för resan. Om man väl blir lurad på plats är det arbetstagaren som tar hela smällen. Varför kan man inte ha ett bindande arbetserbjudande?
Herr talman! Ett anställningserbjudande kan ofta ses som ett erbjudande, ett anbud riktat till arbetstagaren. För att ingå ett avtal krävs att båda parterna kommer överens. Det är först när både arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens som det finns ett bindande anställningsavtal. Givetvis förfogar en arbetstagare och en arbetsgivare över sitt eget avtal, och de är alltså fria att förhandla om anställningsvillkoren. De kan alltså omförhandla anställningsvillkoren efter att arbetet i Sverige påbörjats, till det sämre men också till det bättre, om de är överens om detta, om det är förenligt med lagar och gällande kollektivavtal. Det är därför jag när frågan om bindande avtal har kommit upp har ställt mig frågande till på vilket sätt ett anställningsavtal till skillnad från ett erbjudande i ett ärende om arbetstillstånd skulle skydda arbetstagare från oseriösa arbetsgivare. Jag tycker att det, med Fredrick Federleys ord, verkar lite som en chimär. Jag tror att jag kan tala för en mycket tydlig majoritet i kammaren när jag säger att det inte heller är önskvärt med olika regelsystem för svenskar respektive tredjelandsmedborgare som arbetar i Sverige. Arbetstagare från länder utanför EU är inte fria att omförhandla sina anställningsvillkor på samma sätt som andra arbetstagare i Sverige. Hur ska man då kunna förhandla upp sina villkor på plats, om man till exempel gör en bättre arbetsinsats och tycker att man är värd en högre lön, om anställningserbjudandet är bindande? Det har jag aldrig fått något riktigt bra svar på. Jag tror att skälet är att man inte har tänkt igenom detta. Det är ett bra slagord att erbjudandet ska vara bindande, men om man tänker ett steg till - precis det resonemang som jag har försökt föra - ser man att det inte är så enkelt som man kanske gärna vill tro.
Herr talman! I sin iver att tillmötesgå arbetsgivaren är regeringen beredd att utlämna arbetstagare till väldigt svåra villkor, och man är på inget sätt beredd att dela den risken och det ansvaret mellan arbetstagare och arbetsgivare - det är vad jag tydligt hör. Det jag också hör är att det så kallade nya arbetarpartiet faktiskt struntar i arbetarnas arbetsvillkor. Det kan ju vara, för att använda statsministerns ord, för att de inte är etniska svenskar mitt i livet - för dem är det inget problem.
Herr talman! Jag kom faktiskt på att jag glömde ta upp frågan om Sverigedemokraterna. Men det ska jag göra nu och påpeka att anledningen till att jag gjorde kommentaren om att ni är tillsammans är därför att ni de facto är det. Den första reservationen i betänkandet är en gemensam reservation för Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det var inte alls fråga om att leka någon lek, utan det var en fråga om att svart på vitt visa vad det handlar om. Sedan var det frågan om på vems sida vi står i den här diskussionen. Ja, jag står alltid på såväl arbetsgivarens som arbetstagarens sida. Jag står nämligen på den svenska modellens sida, den som talar om en balans mellan dem som finns på arbetsmarknaden. Det är det som arbetskraftsinvandringsreformen representerar. Det mest tydliga exemplet på detta är att den som har arbetskraftsinvandrat till Sverige har möjlighet att vara kvar i vårt land i upp till tre månader om det första arbetet av någon anledning upphör. Man är inte alls livegen, utan man har möjlighet att gå vidare till någon annan. När som helst kan man säga upp sig, och man har dessutom ett skydd, om arbetsgivaren är oseriös eller om det olyckliga skulle inträffa att arbetsgivaren, företaget, där man är går i konkurs av någon anledning. Visst finns det en balans, om man vill se den. Men om man - och det var Christina Höj Larsen som talade om det i sitt anförande - vill ha den ideologiska debatten kring detta, med de stora skygglapparna på, då är det inga problem att ha den också. Det har vi sett många exempel på. Men jag för min del anser att vi genom OECD:s rapport har fått ett gott betyg för den här modellen. Vem vet, kanske kommer vi under de kommande åren att få se andra länder som tar efter den modellen. Det vore välkommet, för man ska komma ihåg att de allra flesta debatterna i de allra flesta parlamenten, inte bara i EU utan också utanför EU, inte äger rum i den anda som vi har haft debatten i här i kväll utan i en anda av slutenhet, intolerans och protektionism. Det är möjligen mitt omdöme, som jag vill lämna efter mig här i kväll: Det har varit trevligt att ha den här debatten i en annan, motsatt anda.

Herr talman! Jag vill börja med att justera mina yrkanden - jag slant visst lite på tungan tidigare. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 4 och 7 och ingenting annat. När jag lyssnade på Tobias Billströms anförande hörde jag honom säga beträffande dataspecialister - flera har tagit upp att det är en mycket värdefull tillgång med arbetskraftsinvandring av dataspecialister - att en stor del av rekryteringarna utgörs av just invandrade dataspecialister. En fråga som jag då ställer mig är: Varför har vi inte tillräckligt många svenska dataspecialister? Har då inte regeringen misslyckats med att se till att tillräckligt många svenskar har fått möjlighet att utbilda sig? Jag tycker mig lite grann känna igen samma situation från att vi inte hade tillräckligt många läkare. Vi utbildade alldeles för få läkare, och så blev vi beroende av invandrade läkare, och dessutom använde man det för argument att vi måste ha ännu mer invandring. Man skulle kunna göra så att man förbjuder svenskar att utbilda sig till både läkare och dataspecialister, så blir vi hundraprocentigt beroende av invandring på de områdena, och då har Sverigedemokraterna inte några argument kvar alls, eller vad säger statsrådet?
Herr talman! Jag poängterar bara att all ekonomisk-historisk forskning visar att länder har blivit framgångsrika genom att arbetsdela och specialisera sig, både inhemskt men också i förhållande till andra länder. Det bästa exemplet - om vi just tar dataspecialister, eftersom David Lång väljer att lyfta fram dem - är relationen mellan Indien och Silicon Valley. Jag tror att vi, trots alla andra skillnader våra partier emellan, kan vara eniga om att Silicon Valley trots allt är en av världens mest ledande regioner när det gäller datateknik och utveckling av programvaror. Varför har det blivit så? Jo, därför att man under väldigt många år hade en community, en ansamling av människor som hade sina rötter i Indien som åkte dit och byggde upp flera av de framgångsrika företag som verkade under 80 och 90-talen. Såväl programutvecklingsföretaget Sierra som senare Cisco har klara, tydliga indiska rötter. Jag har nu gett ett mycket tydligt exempel på vad migrationen kan betyda. Men det stannar inte vid detta. Många av de indierna har sedan återvänt till Bangalore och byggt upp ytterligare framgångsrika företag, vilket gör att Indien i dag är en av världens mest ledande it-nationer, och man levererar nu personal till Sverige. Jag vet inte hur omfattande Sverigedemokraternas program är i det här avseendet. Men att tro att vi skulle kunna tävla med Silicon Valley eller Bangalore, någonstans där drar jag gränsen för vad Sverige faktiskt mäktar med att åstadkomma på egen hand, fast vi möjligen skulle kunna samverka med andra länder. Det är här migrationen kommer in i bilden. Genom att tillåta människor att komma hit och delta i företag som bygger upp och verkar inom it-sektorn kan vårt land bli mer framgångsrikt. Jag vet att David Lång var närvarande när Christer Wallberg, vd för Tacton, pratade på hearingen och gav sin bild av vad arbetskraftsinvandringen har betytt för hans framgångsrika it-företag. Lyssna och lär av honom! Det tror jag skulle vara nyttigt.
Herr talman! Jodå, jag var där och lyssnade. Jag nämnde också i min första replik att vi hade samma problem med läkare. Vi kanske kan få motsvarande redogörelse på den punkten. Sverigedemokraterna menar att svenska folket knappast är obildbart, och vi är heller inte främmande för samarbete med andra länder, så skulle det vara så att det krävs satsningar på utbildning och spetskompetens i samarbete med andra europeiska länder är det säkert inga problem alls. Men jag kan inte låta bli att tycka att det i fråga om läkare och kanske även dataspecialister snarare är regeringens fel att vi lider brist än att det är tack vare invandringen som allt är så fantastiskt i Sverige. I mitt anförande tidigare hänvisade jag till professor Jan Ekberg och hans artikel i Dagens Nyheter "Arbetskraftsinvandring hjälper inte offentlig sektor" samt den rapport som låg till grund för den artikeln, Invandringen och de offentliga finanserna . Han konstaterar att trots att det finns en gynnsam ålderssammansättning bland arbetskraftsinvandrarna räcker det inte, eftersom de börjar åldras, skaffar barn och ställer krav på den offentliga sektorn. Det konstaterades också, som jag nämnde, av den norska statistiska centralbyrån att de produkter och tjänster som ökar med arbetskraftsinvandringen i huvudsak är mycket enkla produkter och tjänster som det inte saknas kompetens för i landet. Jag vill fråga Tobias Billström: Har Jan Ekberg fel? Har norska statistiska centralbyrån fel? Vad har i så fall Tobias Billström för belägg för detta?
Herr talman! Jag tycker att Sverigedemokraterna inte ska vara så snabba med att ensidigt använda enskilda vetenskapliga rapporter utan försöka använda lite mer. Jag har nämligen också en rapport som jag skulle vilja presentera ett utdrag ur. Det är en rapport som skrevs 1999-2000 av herrarna Gott och Johnston: The migrant population in the UK: fiscal effects , Home Office RDS Occasional Paper No 77. Varför är den intressant?

Den siffran tycker jag att David Lång ska ta med sig från den här debatten, och nästa gång vi har en debatt kring vetenskapliga papper kanske man ska komma ihåg att det finns flera olika bilder. Det finns inte en enda bild av detta. Avslutningsvis: David Lång försade sig lite när han sade att de gärna ser ett samarbete med andra europeiska länder. Ja, det var just det. Var hamnar då Silicon Valley? Var hamnar Bangalore? Var hamnar den ekonomiska framtiden, som nu byggs i BRIC-länderna - Brasilien, Ryssland, Indien och Kina? Låt mig också lägga till ett S för Sydafrika. Hur ska vi förhålla oss till dem, om vi inte tillåter migration över gränserna till och från vårt land? Var någonstans i välståndsligorna kommer vi att hamna om inte medieföretagen expanderar till andra marknader, tar hit personal och utbildar sig? Jag tror att vi kommer att hamna väldigt långt ned då - det är min bedömning.

Herr talman! Annelie Karlsson har egentligen sagt allt som behöver sägas, men jag ska göra ett tillägg utifrån det anförande som Tobias Billström höll och de svar han gav. Samuel Engblom, TCO, deltog i arbetskraftsinvandringsseminariet. Jag ska läsa upp hans svar på vilka viktiga frågor som var att hantera: Det är "två förslag som TCO tycker är mest nödvändiga. Det ena är efterhandskontroll av att den utbetalade lönen stämmer med den utlovade. Det behöver inte leda till längre handläggningstider, vilket ministern antydde". Detta säger alltså TCO. Det är precis det som ministern säger här i kammaren. TCO:s representant säger vidare: "Det är kontroller som sker i efterhand och som dessutom kan göras ganska enkelt, smidigt och obyråkratiskt för de arbetsgivare som sköter sig." Migrationsverket kan "samköra uppgifter om utlovad lön med Skatteverkets uppgifter om inbetalade skatter och avgifter. Om det finns avvikelser kan man göra djupare kontroller. Det andra är verksamma sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot reglerna. Som flera har påtalat är det en konstig ordning att den enda som kan utsättas för en sanktion är den person som inte har fått den lön och de villkor som var utlovade." Detta är vad TCO sade på arbetskraftsinvandringsseminariet. Jag vill också göra ett påpekande här i kammaren. Tobias Billström framhöll att det fanns en reservation där Sverigedemokraterna har följt med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag vill påpeka att när det gäller just efterhandskontroller är regeringen och Sverigedemokraterna helt överens om att några sådana inte ska införas. Det är därför man har röstat emot det förslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står för, nämligen att det ska bli efterhandskontroller, precis som TCO och övriga fackförbund har krävt.